Herr talman! Jag kan i mycket vara överens med herr Harald Pettersson. Denne vidgade emellertid sin fråga till att gälla också andra och självfallet högt väsentliga områden inom sjukvården över huvud taget. Det skulle föra för långt att ta upp alla dessa frågeställningar, men jag vill ändå i korthet söka kommentera några ting. Herr Pettersson sade att det här inte bara gäller en samordningsfråga utan ett spörsmål som berör en rad olika områden, och det är riktigt. Jag vill därvid först peka på vad jag redan har sagt i svaret, att dåvarande medicinalstyrelsen för ungefär ett år sedan sände ut en uppmaning att man skulle ta initiativ till och skapa regionala samarbetsgrupper för hälsoupplysning i skolor, genom pressen etc. Såvitt jag vet har dylika grupper nu bildats inom nästan samtliga län. I grupperna ingår länsläkare, psykiatrer, socialvårdskonsulenter, nykterhetsvårdskonsulenter, länsskolinspektörer och företrädare för organisationer. Jag tror att dessa grupper kommer att ha mycket viktiga arbetsuppgifter. Jag vill gärna understryka önskvärdheten av att den verksamheten sedan kan tränga ner på det primärkommunala planet — jag anser det viktigt att stimulera en sådan utveckling. Vidare vill jag peka på att socialstyrelsen nu gör en kartläggning av de olika former av hälsoundersökningar som förekommer ute på fältet eller som övervägs. På det sättet bör man kunna få en helhetsbild av de olika aktiviteterna. Herr Pettersson nämnde att man i andra länder har bildat mera fristående organ för hälsofrågorna och hälsoupplysningen. Då vill jag gärna säga att vi i vart fall på det departementala planet diskuterade även den aspekten inför sammanslagningen av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen. Den nya socialstyrelsen har fått vidgade resurser, och jag tror mig kunna försäkra herr Pettersson att just hälsoupplysningen i fortsättningen kommer att i hög grad vara i blickpunkten för styrelsens verksamhet. Jag skall inte ta upp frågan om det nordiska samarbetet men vill framhålla att den nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg bedriver ett nordiskt samarbete på olika, mycket viktiga områden. Mycket skulle vara att säga om hela Om ökad hälsoupplysning detta fält, men jag begränsar mig till några frågor, herr talman. Vi har inrättat arbetsmedicinska institutet, som jag tror kommer att få stor betydelse i fortsättningen då det gäller uppgifter som skall sysselsätta denna nya institution. Herr Pettersson vidgar debatten, och det är klart att diskussionen därmed lätt skulle kunna föras in på sjukvårdsproblemen i stort. Han nämnde de stigande kostnaderna för sjukvårdshuvudmännen. Jag har i andra sammanhang haft tillfälle att diskutera de problemen och hade senast vid en konferens för någon månad sedan anledning att peka på några ting. Det är viktigt att den öppna vården ytterligare aktiveras. Strävandena att koncentrera vårdresurserna utanför lasaretten har också betydelse — det kan ske genom att man inrättar en eller flera vårdcentraler i varje kommunblock. Kärnan bör bestå av en läkarstation, gärna i anslutning till ett sjukhem för långtidsvård, som också kan rymma ett antal observationsplatser. Vi bör även, betonade jag, skapa ett system där den öppna vården vid sjukhusen kompletteras med öppen vård i särskilda centraler utanför sjukhusen. Detta skulle göra det möjligt att mera renodla sjukhusens egentliga uppgift, dvs. att ge sluten vård så rationellt och effektivt som möjligt. Om en större andel av sjukvården lämnas i öppen vård, minskas också kostnaderna för sjukvården som helhet. Vid konferensen utvecklade jag dessa synpunkter mer ingående men skall inte göra det här. Socialstyrelsen är i färd med en översyn av den öppna vården och möjligheterna att effektivisera vårdformerna. Jag vill, eftersom herr Pettersson också gick in på den vida frågan om hälsovårdsupplysningen, stryka under att jag är enig med herr Pettersson om att vården av hälsan måste bli lika viktig som vården vid sjukdom. Det är ganska naturligt att hälsovården då startar med barnen. Detta är heller ingenting nytt. Att vi i vårt land, för att nämna ett exempel, har världens lägsta spädbarnsdödlighet hänger inte minst samman med den kontroll som sker av mödrarna under graviditeten och för barnens del vid barnavårdscentralerna. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att bygga ut barnavårdscentralernas :handikappförebyggande verksamhet. Ett led i det arbetet är en hälsokontroll av samtliga barn i fyraårsåldern. Jag kan nämna, att inom några få dagar kommer ett program från socialstyrelsen med praktiska anvisningar för hur denna viktiga hälsovårdsfråga bör lösas. Programmet går i korthet ut på en intensiv övervakning under nyföddhetsperioden och en speciell fyraårskontroll som kopplas samman med skolhälsovården. Jag har velat peka på dessa delar av det omfattande arbete som pågår. Jag hoppas att vi sko”l kunna åstadkomma en mera direkt samordning av strävandena på området — en sådan utveckling ligger helt i linje med mina önskemål, herr Pettersson. Men först bör vi ha genomfört den inventering som jag talat om och om möjligt kommit ett steg längre när det gäller utbyggandet av den regionala verksamheten på området. Det vore önskvärt om vi kunde få till stånd en så systematisk och meningsfull hälsoupplysning som möjligt, som går fram till människorna. Vi borde egentligen försöka göra varje år till ett hälsoår. Det finns mycket i tiden som talar för att intresset på detta område växer. Jag skall inte ta upp alla de aktiviteter som utvecklas och som jag gärna vill notera såsom värdefulla inslag i en betydelsefull verksamhet. Herr talman! Jag skall stanna vid dessa kommentarer med anledning av vad herr Pettersson framfört. Den fråga han tog upp i sin interpellation är stor och viktig, och jag vill bara stryka under att vi i olika avseenden söker både utveckla och aktivisera verksamheten.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Aspling gjorde denna ytterligare kommentar. Statsrådet och jag är överens om det stora behov som föreligger och vi kan också glädja oss åt att det i dag finns ett mycket stort intresse för dessa frågor överallt där de förs fram. Därför får det nog bedömas som vår enkla plikt och skyldighet att försöka göra det bästa möjliga av den situation vi nu befinner oss i. Statsrådet nämnde själv den förebyggande mödraoch barnavården, som är ett typexempel på vad som kan åstadkommas i form av förebyggande vård. Vi har kommit så långt därvidlag att det inte finnas mycket mer att göra på detta område. Men det vore bra om vi kunde gå vidare på andra områden som också är angelägna — om också inte i samma utsträckning som mödraoch barnavården. Jag tänker bl.a. på upplysningen om kostfrågorna. Vi vet att det i dag finns många äldre människor som sitter i sina stugor och små lägenheter; deras krafter avtar undan för undan och de har det kanske inte så tillfredsställande ordnat med hemhjälp. Inom sjukvården, inte minst inom långtidsvården, upplever vi hur man genom en från näringsfysiologiska synpunkter mer fullvärdig kost på relativt kort tid — två å tre veckor eller en månad — faktiskt kan få dessa människor att så att säga börja fungera igen. Detta var bara ett exempel, herr talman. Jag vill än en gång tacka herr statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men eftersom herr Harald Pettersson tog upp frågan om åldringarnas kostvanor, vill jag gärna understryka att detta problem är uppmärksammat. Det är en viktig fråga och jag tror att det är angeläget att man i olika avseenden vidgar upplysningsverksamheten just om kostvanorna för de gamla. Men visst vore det önskvärt att kunna gå ett steg längre. En ordentlig hälsokontroll vid pensionsålderns inträde skulle vara till gagn både för pensionärerna och samhället. Vi vet att pensionärsgruppen är en mycket stor sjukvårdskonsument. Hur vi kan ordna pensionärernas vård, och inte minst hur vi kan minska deras vårdbehov, blir av mycket väsentlig betydelse både för dem själva och för andra grupper i samhället. Jag har tagit upp denna fråga i ett annat sammanhang tidigare och jag kan försäkra herr Pettersson att vi allvarligt funderar på vad vi skall kunna åstadkomma på detta område.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet, om anställningstryggheten för de icke-ordinarie lärarna i skolväsendet är tillfredsställande och, om så ej är fallet, vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att förbättra denna. Interpellationen, som berör såväl organisatoriska frågor som frågor varom avtal kan träffas, har överlämnats till mig för besvarande. I interpellationen tas upp de svårigheter som kan drabba icke-ordinarie lärare i kommuner med stor utflyttning, när antalet skolpliktiga barn sjunker och lärartjänster och skolenheter mås te dras in med anledning därav. Vidare konstateras att den primära orsaken till denna otrygghet för lärarna är ofrånkomlig men att verkningarna härav borde kunna begränsas i större utsträckning än vad som nu är fallet. Slutligen framläggs förslag till vissa åtgärder i detta hänseende. Frågan om de icke-ordinarie lärarnas anställningsförhållanden har i olika sammanhang uppmärksammats av statsmakterna. Vissa åtgärder har också vidtagits för att förbättra dessa lärares anställningstrygghet. Genom de kvantitativa och strukturella förändringar som nu sker inom skolväsendet har frågan fått förnyad aktualitet. Enligt vad jag har inhämtat har dock hittills endast enstaka icke-ordinarie lärare entledigats från sina tjänster på sätt som anges i interpellationen. Vid överläggningar i utbildningsdepartementet och vid förhandlingar med statens avtalsverk har vederbörande personalorganisationer tagit upp frågan om de icke-ordinarie lärarnas anställningstrygghet. Efter närmare överväganden har man på arbetsgivarsidan kommit fram till att dessa frågor bör bli föremål för en samlad bedömning från både organisatorisk och avtalsmässig synpunkt. På grund härav har en särskild arbetsgrupp tillsatts. I arbetsgruppen, som är intern inom utbildningsdepartementet, ingår företrädare för finans-, utbildningsoch civildepartementen, skolöverstyrelsen, statens avtalsverk och berörda kommunförbund. Frågan är sålunda under utredning.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till civilministern för svaret på min interpellation. På min första fråga, om anställningstryggheten för de icke-ordinarie lärarna är tillfredsställande, tycker jag att civilministern i varje fall indirekt har svarat nej. Civilministern säger i sitt svar att frågan i olika sammanhang har uppmärksammats av statsmakterna och att de kvantitativa och strukturella förändringar, som nu sker inom skolväsendet, ger frågan förnyad aktualitet. Civilministern har som svar på min andra fråga, om vilka åtgärder som kan tänkas bli vidtagna för att förbättra anställningstryggheten, givit det positiva beskedet att en intern arbetsgrupp tillsatts inom <utbildningsdepartementet med företrädare för andra departement, skolöverstyrelsen, statens avtalsverk och berörda kommunförbund. Jag tror att den uppgiften kommer att hälsas med tillfredsställelse, inte minst av de fackliga organisationer som på uppdrag av sina medlemmar gjort ett flertal framstötar för att få till stånd överläggningar i frågan, som kan leda fram till konkreta och konstruktiva åtgärder för en förbättring. Det är enbart att beklaga att insikten om behovet av arbetsgruppen kommit så sent. Vad är det då som gör de icke-ordinarie lärarnas situation från trygghetssynpunkt sämre än andra kommunaloch statstjänstemäns? För att besvara den frågan måste man observera bestämmelserna för uppsägning. Uppsägningstiden för extra-ordinarie lärare, som är förordnade tills vidare, är tre månader för arbetsgivaren och en månad för befattningshavaren. Det betyder att skolstyrelserna måste ge besked före den 1 april, om fortsatt förordnande inte kan ges för följande läsår. Såsom ett väsentligt undantag från denna regel gäller att arbetsgivaren kan iaktta kortare uppsägningstid, om det senare visar sig att läraren inte kan beredas anställning under kommande läsår. Bestämmelserna har lett till att skolstyrelserna i ett svårbedömt planeringsskede i slutet av mars handlat i huvudsak efter två principer. Den första innebär att de som en säkerhetsåtgärd sagt upp ett betryggande antal icke-ordinarie lärare med den underförstådda tanken att senare, då klassorganisationen och lärartillgången är mer bestämbar, eventuellt återanställa huvuddelen av eller kanske alla de tidigare uppsagda lärarna. Detta har bedömts vara en oriktig väg. Det skulle vara värdefullt om civilministern på den punkten ville göra ett auktoritativt uttalande. Ett sådant skulle säkerligen vara mycket klargörande. Den andra princip som kan tillämpas — och som ur lärarnas synvinkel är lika trist och besvärlig att anpassa sig till är den avkortade uppsägningstiden. Det finns inget uttalat om hur nära det följande läsåret en uppsägning kan få meddelas, vilket betyder att avbrottet i anställningen kan komma med endast några dagars varsel. Jag tror att civilministern har rätt i att de utmanande uppsägningarna hittills lyckligtvis endast varit ett fåtal, och att i normalfallet skolledningarna i god tid ger klart besked om att fortsatt förordnande inte kan meddelas. Emellertid är jag lika övertygad om att svårare kontroverser lätt uppstår i ett balansläge av den typ vi nu håller på att uppnå. Uppsägningar i ett skede då svår lärarbrist råder är inte så allvarliga för den enskilde läraren när han vet, att det finns mängder av arbetstillfällen att välja mellan i andra skolkommuner. En väsentligt kärvare arbetsmarknad för lärarna tycks dock bli morgondagens situation, vilket naturligtvis är glädjande ur den synvinkeln, att vi därmed kan erhålla utbildad personal i undervisningen i högre grad än vi har för närvarande, men det förhållandet kräver också en bättre funktion på lärarnas arbetsmarknad, liksom naturligtvis på alla andra yrkesutövares arbetsmarknad, för att inte otryggheten skall öka. Det kontinuerliga reformarbete som vårt utbildningsväsende måste vara föremål för, såvida vi önskar behålla progressiviteten i det, medför bl.a. ständiga omställningsprocesser för lärarkåren. Såsom exempel på detta kan nämnas att den av skolöverstyrelsen föreslagna läroplansöversynen för grund skolan beräknas minska lärarbehovet i förhållande till det nuvarande med 1010 tjänster. Yrkesskolreformen, som jag hoppas riksdagen skall få ta ställning till i år, kommer säkerligen också att medföra indragningar och omflyttningar av lärare. I ett sådant skede tror jag — för att citera interpellationssvaret — att det är välbetänkt att dessa frågor blir föremål för »en samlad bedömning från både organisatorisk och avtalsmässig synpunkt». Om omständigheterna tvingar en skolstyrelse att säga upp en eller flera lärare, uppstår frågan om vem som skall sägas upp först, vem därnäst osv. Vid tillsättningsförfarandet finns anvisningar som klargör hur lärarna skall rangordnas sinsemellan. Vid uppsägningen saknas motsvarande anvisningar. Två principer eller en kombination av båda har tillämpats. Dels kan man följa principen att minst meriterad får gå först. Det enda rättsfall som är bekant — för mig i varje fall är från 1935, då regeringsrätten gav utslag enligt den nämnda principen. I dag torde dock den andra tillämpliga principen vara vanligare, nämligen att den sist anställde får lämna tjänsten vid en minskning av antalet tjänster. Det finns, som sagt, inget uttalat från statsmakterna som kan vara vägledande för skolstyrelserna när dessa tvingas meddela uppsägningar om vem bannbullan skall drabba i första och andra hand. Lärarförbunden har visserligen lämnat rekommendationer. Dessa är emellertid dels olika från olika förbund och dels är de naturligtvis partsinlagor, som på intet sätt är bindande för skolstyrelserna. Det hade även här varit av stort intresse om civilministern hade velat meddela sin syn på hur uppsägningsförfarandet bör gå till. Den tillsatta arbetsgruppen är enligt interpellationssvaret intern. Vilka direktiv den har fått vet man således inte mycket om. Det förhållandet att finansdepartementet är representerat i grup pen gör dock att jag hoppas, att gruppen fått så vida direktiv att de även omfattar framarbetandet av förslag som har ekonomiska konsekvenser, exempelvis flyttningsersättning, vissa löneförmåner under en omställningsperiod OSV. Jag hoppas också att det förslag som nämns i interpellationen om att en regional placering skall eftersträvas innan uppsägning sker kommer att prövas i arbetsgruppen. Herr talman! Jag ber att med dessa ord än en gång få tacka civilministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Flertalet av de frågor som herr Wirtén tog upp är sådana som skall behandlas och belysas av den tillsatta arbetsgruppen. Jag skulle emellertid vilja anföra några synpunkter utöver dem som jag har anfört i interpellationssvaret. Uppsägningstidens längd är en avtalsbar fråga; den får alltså tas upp mellan parterna på arbetsmarknaden. Herr Wirtén kritiserade i någon mån att arbetsgruppen tillsatts så sent. Tidigare har det inte varit några problem på detta område. Vi ser emellertid framför oss en situation, då problemen kan bli större, och vi har därför ansett tiden vara inne för en samlad översyn av de såväl organisatoriska som avtalsbara frågor som är involverade i dessa problem. Herr Wirtén ställde en direkt fråga till mig hur jag bedömde de massuppsägningar som i vissa fall skett av ickeordinarie lärare. Jag anser att de uppsägningarna inte är lagligt grundade. Vidare undrade herr Wirtén vilka direktiv denna arbetsgrupp har för sitt arbete. Som framgår av namnet är detta inte någon vanlig utredning; det är en intern arbetsgrupp som inte har några utformade direktiv. Gruppen kommer bl.a. att ta upp, som jag redan framhållit, såväl de organisatoriska som de avtalsbara frågorna, och därvid kommer givetvis även de frågor som berörs i interpellationen att behandlas.

Herr talman! Fru Nilsson har frågat socialministern om han anser att de nya villkoren för statsbidrag till resor i samband med semesterhemsvistelse är utformade så att en förbättring skett för den enskilde jämfört med tidigare bestämmelser. <Interpellationen «har överlämnats till mig för besvarande. Riksdagen beslutade i fjol om en väsentlig förenkling av de bidragsregler som avser ferievistelse för barn och semesterhemsvistelse för husmödrar m.fl. Beslutet innebar att ett flertal mycket detaljreglerade statliga bidragsformer ersattes av två enkelt utformade statsbidrag. Det ena av dessa bidrag tar sikte på behovet av barntillsyn under sommaren, det andra inriktas på semesterhemmens verksamhet. Anslagsmässigt är denna statliga bidragsgivning av ungefär samma storlek som tidigare. Den verksamhet det här gäller med dess karaktär av individuell social omvårdnad måste med nödvändighet handläggas lokalt av kommunala organ. De förenklade statliga bidragen har fått en schablonmässig utformning, och det har förutsatts att kommunerna tar hänsyn till individuella olikheter i den enskildes bidragsbehov. I det förslag som låg till grund för riksdagens beslut framhölls, att om de ändrade bidragsreglerna skulle medföra någon försäm ring i enskilda fall, borde detta kompenseras genom andra samhälleliga åtgärder från kommunernas sida. Med anledning av den fråga som har framställts i interpellationen finns det anledning påpeka, att riksdagens beslut inte hade till syfte att utvidga statens åtaganden på dessa områden. Beslutet avsåg uteslutande en teknisk omläggning av bidragssystemet och motiverades med att ett tungrott administrativt förfarande behövde förenklas. Detta framgick klart av det förslag som låg till grund för riksdagsbeslutet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Tyvärr innehåller svaret endast en redogörelse för omläggningen av bidragssystemet. Det tar inte ställning till förändringens konsekvenser, som jag hade hoppats få statsrådets synpunkter på. Generellt sett är det naturligtvis bra med en förenkling av administrationen beträffande olika former av bidrag. Det får dock enligt min mening inte innebära någon försämring för den enskilde. Jag vill hävda att det i detta fall har blivit så. Som statsrådet säger hade riksdagens beslut inte till syfte att utvidga statens åtaganden på detta område. Detta är i och för sig märkligt. När man utvidgar Övriga sociala förmåner, t.ex. höjer sjukpenningen och inför färre karensdagar, borde även en förändring i fråga om semesterhemsverksamheten medföra en förbättring. Låt oss se litet närmare på resebidraget. Socialstyrelsen disponerar för närvarande ett årligt belopp av 800 000 kronor för fördelning bland semesterhemsnämnderna som resebidrag. Samma belopp åtgick totalt år 1964 som bidrag för resor. Eftersom biljettpriserna stigit kraftigt sedan dess, har alltså reellt en minskning av resestödet skett. Enligt kungl. kungörelse SFS nr 472:67 skall statsbidrag för resa till och från semes terhem och för resa i samband med annan semestervistelse utgå enligt grunder som socialstyrelsen fastställer. Så här säger man i Råd och anvisningar nr 203 december 1967: »Det är för närvarande inte möjligt att närmare precisera, med vilka belopp resebidragen skall utgå och efter vilka grunder prövningen skall ske. Erfarenhet av verksamheten måste först skaffas. Verksamheten får därför tillsvidare betraktas såsom en försöksverksamhet. Socialstyrelsen - kommer att noggrant följa semesterhemsnämndernas handläggning av resebidragsärendena och tillsammans med nämnderna försöka komma fram till vissa normer.» Såvitt jag erfarit efter kontakt med semesterhemsnämnder har ännu icke några normer fastställts, vilket i högsta grad är att beklaga. Jag frågar också: Varför en försöksverksamhet nu på detta område? Vidare har stipendiemöjligheterna slopats. Med dessa stipendier fick ifrågavarande husmor bland annat möjlighet att komplettera sin klädutrustning inför semesterhemsvistelsen. Slopandet av stipendierna innebär en försämring i det enskilda fallet. Vi skall komma ihåg att det här är fråga om människor i verkligt små omständigheter. Det gäller i regel husmödrar med många barn och familjer med mycket små inkomster. Jag anser inte att vi kan stå till svars med att försämra villkoren för dessa människor i det här avseendet. I svaret sägs vidare att man förutsätter att kommunerna skall kompensera den försämring som kan ske. Enligt min mening är det staten som bör vara ansvarig för semesterhemsverksamheten. Det kan inte vara rimligt att man ger bidrag till bara en viss del och sedan förutsätter att kommunerna skall fylla på. Om kommunerna sedan inte gör det — och vi bör tänka på att många kommuner är nödsakade att hålla igen starkt på utgiftssidan — så kommer den enskilda människan i kläm. Jag har just i dagarna varit i kon takt med några semesterhem. Det har därvid framgått att det föreligger en klar försämring för denna verksamhet beroende på de nya bestämmelserna. Antalet anmälningar till vissa hem synes tyda på en betydlig minskning av beläggningen inför den säsong som just nu har börjat. Om det skulle visa sig att denna tendens håller i sig, kommer statsrådet då att ta ett initiativ för att åstadkomma bättre resurser för semesterhemsverksamheten? Om så inte skulle bli fallet förefaller det mig som om man genom de senaste besluten på detta område ville ytterligare undergräva denna socialt mycket värdefulla verksamhet. Jag vill understryka att den varit, är och kommer att vara till ovärderlig nytta och glädje för många husmödrar i verkligt behov av vila och rekreation.

Herr talman! Fru Nilsson talade om de förändringar som inträtt och konsekvenserna av dem. Det är självklart att meningen med förenklingarna är att de skall underlätta denna verksamhet, i synnerhet administrationen av den.

Fru Nilsson tog sedan upp mitt påpekande i svaret att riksdagen i fjol hade beslutat att inte utvidga statens åtaganden på denna punkt. Ja, det var faktiskt ett enhälligt riksdagsbeslut. Förra årets riksdag har godkänt dessa nya statsbidragsregler, och några ändringsförslag framfördes inte vid riksdagsbehandlingen. Fru Nilsson jämför vidare med de belopp som resebidragen utgick med år 1966. Vi har i enlighet med riksdagsbeslutet anvisat i stort sett samma belopp som tidigare till resor och fördelat det mellan landstingen så att de fått ungefär vad de förut utbetalt för dessa resor. Vad sedan gäller stipendierna utgick de ju i regel med mycket små belopp. Kostnaderna för administrationen stod inte i någon rimlig proportion till förmånernas värde för den enskilde, vilket kanske bäst framgår av ett remissyttrande från barnavårdsnämnden i Göteborg. Där framhålles att barnavårdsnämndens omkostnader för handläggning av husmodersstipendier under år 1966 beräknades till omkring 45 000 kr., medan de medel som skulle fördelas i stipendier uppgick till 42 000 kr. Det gamla statliga bidragssystemet kom till på 1940-talet. Vi har i dag ett helt annat trygghetssystem än vi då hade, ett trygghetssystem som ständigt byggs ut. Inte minst det familjestöd som riksdagen nu har beslutat om kommer att ge familjerna ett rejält handtag. Vi har också en modernare kommunal socialvård med ett rikt förgrenat nät av olika möjligheter när det gäller att bereda en individuellt anpassad social omvårdnad. Därför har vi ansett det möjligt att ge de statliga bidragen en mera schablonmässig utformning. De tidigare formerna av reseförmåner ingår inte i det nya generella statsbidraget. Det ena statsbidraget avser ferievistelse för barn och utgår till kommunerna. Det andra statsbidraget är inriktat på semesterhemmen och har av praktiska skäl delats upp på ett belopp som går direkt till semesterhemmen och ett belopp som semesterhemsnämnderna disponerar för resebidrag. Fru Nilsson nämnde att det i regel var husmödrar med många barn som använde sig av dessa resor till semesterhem. Jag har här en statistik på antalet husmödrar som har rest till semesterhem fördelade efter antal minderåriga barn. Det var 1472 gifta eller samboende husmödrar som använde sig av denna möjlighet till husmorssemester på semesterhem. 69 procent av dessa hade inte några hemmavarande barn under 16 år. Dessutom var det 6 624 ensamstående som kom i åtnjutande av husmoderssemester på semesterhem. Av dessa hade 93 procent inte några barn under 16 år. Av samtliga var det bara 18 procent som hade tre eller flera barn. Vad slutligen kravet på bättre resurser för just semesterhemmen beträffar framgår det tydligt av bestämmelserna att stödet till semesterhemmen har ökats från 2:50 kronor till 4 kronor per dag.

Herr talman! Vad beträffar socialstyrelsens anvisningar angående försöksverksamheten på detta område hoppas jag att de anvisningar som skall utfärdas av denna myndighet blir färdiga innan alla semesterhem har lagt ned sin verksamhet. Jag förmodar att statsrådet Odhnoff har sett vad som sker på detta området. Det är tyvärr många semesterhem som inte har kunnat fortsätta att driva sin verksamhet. Blir det flera beslut som verkar i samma riktning är det mycket att beklaga. Som jag sade i mitt förra inlägg motsätter jag mig inte alls en förenkling av administrationen, men den saken får inte gå ut över den enskilda människan. Det vill jag på nytt poängtera. Statsrådet framhöll att riksdagsbeslutet förra året i denna fråga var enhälligt och att det inte gjordes några invändningar när frågan i fjol var föremål för behandling i riksdagen. Jag beklagar att jag inte var här då. Jag kunde tyvärr inte göra några inlägg i frågan när beslutet fattades.

Statsrådet tog sedan fram statistik över vilka som besökt semesterhemmen, och enligt denna statistik var det inte många husmödrar med småbarn. Jag vill emellertid påpeka att det då kanske rört sig om äldre människor, pensionärer med mycket låga inkomster. Även de kan känna sig trötta och behöva den vila och rekreation som vistelsen på ett semesterhem innebär. Jag fastslår emellertid att inkomstbeloppet har varit oförändrat under mycket lång tid, och de nuvarande förhållandena är naturligtvis en följd härav.

Herr talman! Socialstyrelsens anvisningar för denna försöksverksamhet är inte någonting som är fastlåst i bidragsregler, utan här är det rena tillämpningsföreskrifter som har givits. Fru Nilsson tar avstånd från sina bröder och systrar här i riksdagen beträffande det beslut som de har fattat innan fru Nilsson kom hit. Men vi får väl ändå solidariskt ta ansvar för beslut som har fattats av våra meningsfränder. Jag kan ju inte stå upp här och ta avstånd från denna nya utformning av statsbidraget till semesterhem bara av den orsaken att jag inte hade tillträtt mitt ämbete när förslaget lades fram. Fru Nilsson talade vidare om de pensionärer som också är trötta. Jag fäste mig vid en formulering i fru Nilssons första anförande, där hon sade att det i regel var husmödrar med många barn som använde ifrågavarande semesterhem. Jag kan mycket väl hålla med om att pensionärer kan vara trötta och ha behov av sådana här semesterhemsvistelser, men jag kan inte förstå varför denna rekreationsmöjlighet då skulle förbehållas bara kvinnliga pensionärer. Jag tror att familjestödet och de familjepolitiska förmånerna får ses i ett sammanhang, medan stödet till pensionärerna får tas i sin ordning. Sedan återkom fru Nilsson till sitt påstående att det har blivit försämringar för enskilda personer som utnyttjar sådan här semestervistelse. Då kan helt kort sägas att några regler för de individuella resebidragen inte är fastlåsta i bidragsbestämmelserna rörande de medel som ställts till semesterhemsnämndernas disposition. Socialstyrelsen har i sina anvisningar framhållit att man behöver skaffa sig erfarenhet av den nya bidragsformen. Socialstyrelsen kommer därför tillsammans med semesterhemsnämnderna att pröva sig fram till förnuftiga former för den praktiska tilllämpningen.

Herr talman! Jag har inte tagit avstånd från några beslut som fattats här. Jag har endast beklagat att jag inte var med vid det tillfället och därför inte kunnat ge mina synpunkter på detta. Mitt påstående att det har inträtt en försämring bygger jag på de kontakter jag nyligen haft med semesterhem och semesterhemsnämnder. Faktum kvarstår att betydligt mindre belopp utgår till varje semesterhemsnämnd enligt de uppgifter jag har fått.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha en precisering på hur statens insatser i detta avseende har försämrats. Vi går ut med precis samma bidrag.

Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande utgår nu samma belopp som år 1964. Eftersom resekostnaderna har stigit som de gjort betyder det reellt sett en minskning och försämring av bidraget.
Herr talman! Det var försämringen för semesterhemmen som jag ville att fru Nilsson skulle precisera. Sedan vill jag bara lägga till rätta en sakuppgift. Det var resekostnaderna för 1966 som låg till grund för beräkningarna av detta bidrag till semesterhemsnämnderna.

Herr talman! Herr Werner har frågat inrikesministern om han vill medverka till en sådan ändring av bestämmelserna för den statliga långivningen för bostadsbyggandet, att den s, k. basannuiteten sänks till förslagsvis 4,6 procent i syfte att härigenom kunna uppnå lägre hyror i nyproducerade hus. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till den ökning av hyrorna som skett är framför allt en väsentlig uppgång i produktionskostnaderna. Till stor del är denna uppgång i sin tur en följd av höjd standard i fråga om lägenhetsytor och utrustning samt i fråga om anordningar på tomtmark och yttre miljö. Boendekostnaderna påverkas emellertid även av andra omständigheter än produktionskostnadernas höjd, i första hand av kostnaderna för det upplånade kapitalet och för drift och underhåll. De beslut i fråga om bostadspolitiken som riksdagen fattade förra året innebar bl.a. att de generella subventionerna avvecklats och att räntan på de statliga bostadslånen höjts till en nivå som inte innefattar någon subvention. Bakom detta beslut ligger bl.a. en strävan att förskjuta tyngdpunkten i statens bo stadspolitiska stöd från åtgärder med generellt hyresnedsättande effekt till åtgärder som tar sikte på de hushållsgrupper som har behov av särskilt stöd för sin bostadsefterfrågan. Låntagarna skall alltså i fortsättningen debiteras kostnaderna för upplåningen inklusive statslånet enligt marknadens villkor, men genom särskilda anordningar fördelas dessa kostnader så att de blir lägre i början av lånetiden för att sedan stiga i viss takt. Vad låntagarna skall betala det första året bestäms av den s.k. basannuiteten, som av riksdagen fastställts till 5,1 procent för flerfamiljshus i allmänhet. En sänkning av procenttalet för basannuiteten skulle alltså endast innebära att en större del av betalningarna för det upplånade kapitalet skjuts på framtiden. Det skulle vidare innebära en ökad belastning på statsbudgeten och därmed begränsa utrymmet för stödåtgärder till förmån för hushållsgrupper som har behov därav. Med hänsyn härtill överväger regeringen inte f.n. att framlägga förslag om en sänkning av basannuiteten.

Herr talman! Jag vill börja med frågan om vad det skulle innebära om man sänkte basannuiteten från 5,1 till 4,6 procent. Herr Werner uttalade försiktigtvis inte någon egen uppfattning, utan citerade en källa, nämligen Hyresgästernas riksförbunds ordförande, som skulle ha sagt att kostnaderna inte var något att tala om. Han betecknade 20 milj.kr.nor som en spottstyver, om jag fattade citatet rätt. Man kan säga att detta är en sanning med modifikation. Jag vet inte om herr Werner har försökt räkna ut vad det betyder, men i inrikesdepartementet har man gjort en beräkning som visar att siffran 20 miljoner kronor är riktig så till vida att den gäller de första sex månaderna. Men det är inte bara för sex månader som basannuiteten skall sänkas. I själva verket blir spottstyvern inte så obetydlig, ty kostnaderna accelererar. Om man slår ut kostnaden för tio år framåt betyder det en ökad statlig upplåning av noga räknat 2 034 miljoner kronor, och det är ju ett betydande belopp att belasta lånebudgeten med. Man kan naturligtvis hålla med herr Werner om att — och det anser vi alla — hyrorna har blivit höga i nybyggnationen. Frågan är om vi skall försöka åstadkomma lättnader genom en sänkning av basannuiteten, vilket i realiteten innebär en förskjutning av kostnaderna för hyresgästerna. En sådan sänkning innebär ju på sikt inte att hyresgästerna får betala mindre — den innebär bara att vi skjuter upp en del av betalningen viss tid. Då säger herr Werner: Men hyrorna är i dag så höga att det ändå kan vara värt att göra en sådan förskjutning i tiden. Regeringen har emellertid resonerat som så, att denna fråga måste angripas från flera olika utgångspunkter. Jag skall inte här gå närmare in på — herr Werner känner till saken — hur man försöker angripa de höga byggnadskostnaderna genom ökat industrialiserat byggande, genom att man kanske kan minska något på lägenhetsytorna i trerumsoch fyrarumslägenheter och en hel rad andra sådana åtgärder, som man är i full färd med att vidtaga. Och det är här den springande punkten ligger då det gäller de höga hyrorna. Men när någonting utöver detta, någonting som kan ge snabb effekt, måste göras i nuvarande läge, så har regeringen ansett att det väsentliga är att sätta in ett stöd åt dem som bäst behöver det. Och jag föreställer mig att herr Werner delar min uppfattning att det i första hand är låginkomstgrupperna, familjer med flera barn och ensamstående med barn som behöver ett bostadsstöd. Ett sådant har vi ju också sökt åstadkomma genom det förslag som regeringen lagt fram och som riksdagen antagit om förbättrade familjebostadsbidrag. — Detta är, menar alltså regeringen, för dagen väsentligare saker än att genomföra en sänkning av basannuiteten.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vissa missuppfattningar råder om sänkningen av basannuiteten — den innefattar ju inte någon subvention. Men därifrån och till att säga att det är en enkel sak att bara låna upp mera pengar, kan man knappast gå. En så kraftig ökning av upplåningen, som blir nödvändig om man skall slå in på denna väg, begränsar statens möjligheter att satsa pengar på andra viktiga uppgifter. Och vi har ju ändå varit överens — i varje fall riksdagens majoritet — om att fastighetskostnaderna fortsättningsvis inte skulle subventioneras; fastigheterna skall bära de verkliga byggnadskostnaderna. Då är det angeläget att vi sätter in våra ansträngningar i första hand på att söka få ner byggnadskostnaderna.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill redogöra för resultatet av utredningen av frågan om spridning av de gymnasiala utbildningsmöjligheterna och om han är beredd att medverka till att gymnasiefilialer inrättas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Såsom konstateras i interpellationen har skolöverstyrelsen haft i uppdrag att — med utgångspunkt i uttalanden i samband med 1964 års beslut om reformering av de gymnasiala skolorna — inkomma med förslag till Kungl. Maj:t om gymnasieoch fackskolorganisationen i glesbygder. Skolöverstyrelsen har nu inkommit med detta förslag, vilket grundas på en särskild inom Ööverstyrelsen utförd utredning. Att benägenheten att söka sig till gymnasial utbildning hänger samman med avståndet från bostadsorten till skolorten har framgått av åtskilliga undersökningar. Sålunda är benägenheten inom den s.k. inackorderingszonen lägre än inom elevområdet i övrigt. Enligt den nyssnämnda utredningen har denna skillnad i benägenhet till fort satta studier efter den obligatoriska skolan successivt utjämnats. Detta är sannolikt en följd av flera faktorer, främst det växande utbildningsintresset, den under 1950 och 1960-talen genomförda kraftiga ökningen av antalet gymnasieorter, den studiesociala reformen och förbättrade inackorderingsmöjligheter. Skolöverstyrelsens förslag om gymnasieorganisationen i glesbygden går ut på att eleverna under de två första åren av gymnasiestudierna skall vistas på hemorten och bedriva handledd korrespondensundervisning. Under det avslutande året skall eleverna studera vid ett gymnasium i regionen. Även andra lösningar har diskuterats i utredningen. Den förordade lösningen siktar närmast på att lösa problemen för de mer utpräglade glesbygderna. Huruvida det redovisade utredningsmaterialet kan ge uppslag för den vidare behandlingen av frågan om en eventuell spridning av de gymnasiala utbildningsmöjligheterna till orter som inte är av glesbygdskaraktär är jag — då ärendet ännu är under beredning — inte beredd att uttala mig om.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min interpellation av den 12 januari detta år. Att svaret dröjt har emellertid inte gjort så särskilt mycket. Dels har utredningen gett ett visst resultat, såsom även framgår av svaret, dels har vi för ett par månader sedan fått denna utredning redovisad till statsutskottets andra avdelning i samband med behandlingen av motionerna om inrättande av gymnasier i Simrishamn och Strömstad. Vid det tillfället framfördes önskemål om att man via gymnasiefilialer skulle tillmötesgå motionärernas förslag. Tyvärr avslogs detta. I alla fall tycker jag att statsrådets svar i dag ger ett visst fog för uppfattningen att det skulle vara möjligt att ordna gymnasiefilialer. Statsrådet påpekar med mycket stor rätt att »benägenheten att söka sig till gymnasial utbildning hänger samman med avståndet från bostadsorten till skolorten». Undervisningen kommer uppenbarligen att bli mer och mer koncentrerad till ett begränsat antal orter; för närvarande är de cirka 125. Det kommer att innebära att även relativt stora tätorter blir utan gymnasiala skolor, om man skall fortsätta efter den linje som man nu är inne på. Detta medför givetvis att många som tänker etablera sig eller söka tjänster på sådana orter undrar vilka utbildningsmöjligheter deras barn kan få där. Blir svaret negativt, går kanske orten miste om företaget eller, i det andra fallet, företaget miste om en god och eftersökt arbetskraft. Detsamma gäller naturligtvis utbyggandet av redan på orten etablerade företag. Skall vi kunna genomföra en effektiv lokalisering av sysselsättningsprojekten, är alltså utbildningsmöjligheterna mycket viktiga. Problemen i storstaden och den för landet allt dyrbarare bebyggelsekoncentrationen talar från olika synpunkter ett alltmer avskräckande språk. Olägenheterna blir tydligen mer och mer uppenbara. Det måste därför vara angeläget att så många orter som möjligt, herr talman, ges en så bostadsnära utbildningstillgång som möjligt; i detta fall gäller det gymnasieutbildningen. Vi har genom utredningen och interpellationssvaret fått reda på att handledd korrespondensundervisning under de två första åren och studier vid modergymnasiet under det tredje året är det alternativ som förordas. Jag har fäst mig vid att statsrådet tydligt och klart säger att den utvägen närmast siktar till att lösa undervisningsproblemen i de mera upräglade glesbygderna. Jag tycker att detta är en helt riktig anmärkning, som jag kan instämma i. Korrespondensundervisningen är nämligen för de flesta elever ett ganska svårt och därför inte alltid särskilt bra alternativ till den konventionella typen av undervisning. Det andra alternativet, som enligt statsrådet är föremål för övervägande, skulle nog vara bättre än det förra här refererade alternativet för de orter, vilka inte har tillräckligt stort elevunderlag för ett helt gymnasium. Centerpartiet har föreslagit att försök skall göras att införa gymnasiefilialer. Vi har föreslagit inrättandet av sådana filialer i den reservation som jag har omnämnt här, och vi har även framfört förslaget på andra sätt. Skulle det inte vara möjligt att exempelvis låta skolöverstyrelsen pröva möjligheten att på därför lämpliga orter starta gymnasieundervisning för första och andra årsklassen i sådana filialer och att under det tredje året förlägga gymnasieundervisningen till modergymnasiet? Det vore intressant att höra statsrådets uppfattning om ett sådant system. Nuvarande tekniska möjligheter att införa exempelvis programmerad undervisning i skolorna — för att bara ta ett exempel — skulle väl också till en del komma att underlätta undervisningen vid dessa filialer. Jag tror att detta dessutom skulle vara värdefullt för det befintliga högstadiet därför att även ett visst utbyte av lärare mellan gymnasiet och grundskolans högstadium här torde kunna förekomma. Också lärarförsörjningen skulle därigenom «säkerligen kunna underlättas något — exempelvis kunde många lärare därigenom erhålla möjlighet till full tjänstgöring. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att påpeka att genomförandet av förslaget framför allt skulle åstadkomma en mera rättvis tillgång till utbildningsmöjligheter samt bidraga till en jämnare befolkningsfördelning. Detta tycker jag också är en väsentlig frågeställning i detta sammanhang.
Herr talman! Eftersom herr Larsson direkt frågade mig om hur jag ställer mig till den så kallade gymnasiefilialvarianten, som innebär att man läser två år på en ort och avslutar utbildningen på en annan ort, vill jag säga att vi åtskilliga gånger fått sådana propåer. Det är alldeles uppenbart att det ligger en klar olägenhet i en sådan variant som medför att eleverna måste byta ort under studietiden. När det gäller universitetsfilialerna har vi sett till att man skall kunna avsluta utbildningen på filialorten och att man inte skall behöva åka till moderuniversitetet för att fullfölja utbildningen. Däri ligger den väsentligaste nackdelen med alternativet, men som jag antyder i mitt svar är vi medvetna om det tryck som här föreligger. Någon form av ny lösning tror också jag är nödvändig — vilken är jag dock för dagen inte beredd att närmare uttala mig om.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig dels i vilka former jag anser att forskning och studier i Sverige om det civila överljudsflyget bör bedrivas, dels om regeringen kommer att genom direktiv och anslag göra det möjligt för flygtekniska försöksanstalten att fortsätta sina undersökningar om problemen vid SST-trafik, dels hur jag tänker utnyttja förre generaldirektören Bo Lundbergs erfarenhet och kunskaper beträffande studier av problem förknippade med civilt överljudsflyg. I ett interpellationssvar förra våren till herr Ahlmark lämnade min företrädare statsrådet Palme en redogörelse för den svenska regeringens inställning till de betydande problem av olika slag som trafiken med överljudsplan kommer att föra med sig. Han berörde också utförligt de insatser som från svensk sida gjorts i flera internationella sammanhang för att få till stånd en intensifiering av olika utredningar kring dessa problem och för att få fram konkreta handlingsprogram för att möta de olägenheter som trafiken med SST-plan befaras komma att medföra. I den efterföljande debatten påpekades emellertid också att man från regeringens sida bedömde det klokt — eftersom vi i Sverige inte producerar civila överljudsplan — att visa en viss försiktighet i det internationella uppträdandet för att vinna bästa gehör för de svenska ståndpunikterna. Det sist sagda innebär dock inte att de svenska insatserna när det gäller problemen kring överljudstrafiken avmattats eller ändrat karaktär. Svenska representanter har sålunda aktualiserat olika åtgärder på detta område inom såväl OECD och WHO som ICAO och den europeiska luftfartsorganisationen, ECAC. En särskild arbetsgrupp inom OECD arbetar f. n. efter svenskt initiativ med ett förslag till testoch mätprogram för ljudknalleffekter. Programförslaget kommer att läggas fram inom kort. Syftet med programmet är i första hand att få fram ett underlag för bedömanden av bl.a. de villkor man bör ställa upp i olika hänseenden för eventuell trafik med civila överljudsplan. Från svensk sida har man vidare i olika sammanhang sökt påverka inter nationella bullerbekämpningsorganisationer att ansluta sig till WHO för att kunna där bevaka behandlingen av bullerstörningar från SST-plan som sanitär olägenhet. Vad gäller ICAO, slutligen, vill jag erinra om en rekommendation antagen av organisationen redan år 1962, i vilken bl.a. krävdes åtgärder för att garantera att trafik med överljudsplan inte kommer att skapa icke godtagbara situationer för berörda befolkningar. Eftersom resultaten från senare försök och forskningsinsatser visar att överljudsproblemen fordrar en skärpt uppmärksamhet, har frågan om ytterligare åtgärder från ICAO:s sida tagits upp av flera länder, bl.a. Sverige. Sverige har i samråd med ett flertal andra europeiska länder utarbetat ett resolutionsförslag avsett att föreläggas ICAO:s generalförsamling vid dess möte i höst. Förslaget, som efter kontakt med våra nordiska grannländer har behandlats inom ECAC, innebär bl.a. att ICAO skall vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå internationella överenskommelser om metoder för mätning av sådant buller samt om kvantitetsoch kvalitetsgränser som inte får överskridas. Vidare föreslås att ICAO skall uppmana alla stater som direkt sysslar med utveckling av överljudsplan att så snart som möjligt lämna information om de åtgärder man ämnar vidta för att uppfylla ICAO:s krav. Förre generaldirektören Bo Lundberg har deltagit vid de överläggningar som föregått utformningen av resolutionsförslaget. På regeringens önskan har han även förklarat sig villig att ingå som expert i den svenska delegation som skall delta i behandlingen av dessa frågor i ICAO. Jag vill än en gång understryka att den svenska regeringen inte kommer att tillåta trafik med SST-flygplan över Sverige om den medför hälsovådliga förhållanden t.ex. i form av regelmässiga sömnstörningar eller om det orsakar skador på byggnader. I den mån det uppkommer olägenheter som inte kan accepteras, får naturligtvis överljudstrafiken liksom annan verksamhet finna sig i åtgärder från det allmännas sida som kan innebära inskränkningar eller förbud. Med denna redogörelse har jag önskat visa att man från svensk sida intensivt och aktivt deltar i det internationella arbetet på detta område. Hur forskningsarbetet inom landet skall bedrivas för att bästa möjliga resultat skall uppnås bör bedömas i de enskilda fallen med hänsyn till bl.a. de forskningsoch undersökningsprogram som nu övervägs i internationella sammanhang.

Herr talman! Om några månader kommer troligen det första exemplaret av Concorde att lämna startplattan. Detta fransk-engelska projekt blir då det första som låter ett stort, civilt överljudsplan föras ut från verkstad och hangar för att prövas i luften. Den civila lufttrafiken går då kanske in i en ny epok. Samtidigt vet vi att det sovjetiska projektet Tu-144 snart kan komma att testas på samma sätt. Långtgående planer finns också i Förenta staterna att låta Boeing bygga ett överljudsplan som blir ännu större, ännu snabbare och ännu dyrare än Concorde. För ett år sedan diskuterade vi den här frågan i kammaren för första gången i riksdagen. Statsrådet Lundkvists företrädare som kommunikationsminister, herr Palme, gav ett interpellationssvar som på vissa punkter präglades av samma värderingar som min interpellation. De nya bullerstörningar som blir följden av de civila överljudsplanen kan bli av väldig omfattning och oerhörd intensitet. Vi kommer inte, sades det i interpellationssvaret — herr Lundkvist upprepar det i dag — »att tillåta trafik med SST-plan över Sverige om det medför hälsovådliga förhållanden t.ex. i form av regelmässiga sömnstör ningar». Regeringen hade därmed för första gången tagit ställning till dessa problem i samband med det civila överljudsflyget. Det fanns skäl att tro att forskning och studier beträffande SST trafik nu skulle fullföljas och intensifieras i vårt land. Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min nya interpellation. Svaret förvånar mig åtskilligt. Jag har frågat statsrådet Lundkvist om de forskningar och studier som bedrivs i Sverige. Jag förklarade mina frågor i interpellationen. De gällde undersökningar som görs, inte i internationella Organisationer utan i vårt eget land. Men statsrådet Lundkvist uppehåller sig i sitt svar nästan enbart med våra relationer till vissa mellanstatliga organ. Det är i och för sig av intresse. Men nu har jag interpellerat om en annan sak, nämligen den självständiga svenska forskningen i ämnet. Och jag håller mig till den saken. Därmed påstår jag inte att det helt saknas samband mellan internationell forskning och svensk forskning. Naturligtvis inte. Men det intressanta med framstötarna i OECD och i ICAO är att de ännu inte har lett särskilt långt, att det går väldigt trögt att få fram planer och program, att det t.ex. i ICAO har tagit flera år att producera några ganska tunna promemorior. Den aktiviteten kan inte rimligen vara ett skäl mot svensk, självständig forskning Och tyvärr är det så att våra egna studier i frågan har minskat på samma gång som problemet blivit alltmer akut och brännande. Så länge som Bo Lundberg var chef för flygtekniska försöksanstalten bedrevs en ganska omfattande forskning på området. Två—tre personer, ibland mer, var sysselsatta nära nog på heltid under flera år med beräkningar, sammanställningar och studier. Det ledde till att den information som då utgick från flygtekniska försöksanstalten kom att vinna internationell ryktbarhet och prägla mycket av debatten i andra länder. Men sedan Bo Lundberg lämnat chefskapet för FFA förra året, så tycks dessa studier radikalt ha begränsats. Den nuvarande chefen har sagt mig att det mesta som gjordes förut har stannat av och att det som sker i dag bara är en efterskörd. Jag vill inte kritisera FFA eller dess chef för den saken. FFA har ju varit inne i en period av organisatorisk förändring och ekonomiska svårigheter. Men vad som förvånar mig är att regeringen låtit den här nedskärningen av SST-studierna ske utan att ta kontakt med FFA för att diskutera hur den skulle kunna undvikas och hur forskningarna skulle kunna fullföljas. Det som nu skett är ju att ett forskningslag på FFA för de här frågorna har splittrats upp, att det lagarbete och det samlade vetande som en sådan grupp utgör inte längre kan nyttiggöras forskningen på samma sätt som tidigare. Det är förluster för oss och för andra länder, som varit så starkt beroende av deras tidigare arbete. Och det finns också en hel rad problem som måste undersökas vidare. Det gäller t.ex. bangförstärkningen i det hästskoformade bullerområde som formas när ett SST-plan går in i överljudsfart. Det gäller problem förknippade med flygning över hav med SST-plan och farorna för fartyg. Men framför allt gäller det en del mycket utförliga undersökningar som gjorts främst i USA och redovisats med stor öppenhet men där utvärderingen av resultaten inte har varit tillfredsställande. Det fordras mycket ingående och tidskrävande analyser för att överföra sådana undersökningar till praktiska slutsatser. Studier av det slaget bedrivs alltså inte längre i nämnvärd omfattning på FFA. Men ingen skall tro att vi lugnt kan vänta på motsvarande analyser i andra länder eller genom mellanstatlig samverkan. Flera nationer är direkt inblandade i SST-projekten. De har satsat hundratals miljoner på dem, och de är inte särskilt intresserade av att deras framtida bullerstörningar blir belysta inför världsopinionen. Sverige behöver därför kunna handla på grundval av färska fakta och nya undersökningar om vi skall kunna vara aktiva och effektiva i internationella överläggningar om överljudstrafikens framtid. Eftersom sådan forskning inte skett det senaste året vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lundkvist: Av vilket skäl har de svenska studierna och analyserna av civilt överljudsflyg radikalt minskat samtidigt som problemen förknippade med SST-trafik blivit alltmer akuta?
Herr talman! Till en början konstaterar jag med tillfredsställelse att herr Ahlmark och jag i och för sig är helt överens när det gäller själva intentionerna för det väsentliga arbete som måste utföras i de här sammanhangen och det forskningsarbete som dessa intentioner måste vila på. Jag betraktar alltså herr Ahlmarks uppträdande i de här debatterna som ett stöd för de intentioner regeringen har. Men det är väl också uppenbart att vi måste försöka bedöma våra möjligheter att göra en insats på detta område både mot bakgrunden av den position som vi här har och med utgångspunkt från att vi är angelägna om att vinna gehör för de insatser vi vill göra i samband med förslag till önskvärda åtgärder. Vi är inte producenter av de ifrågavarande planen. Våra möjligheter på forskningens område bör samordnas med de internationella insatser i det här avseendet som vi önskar stimulera till. Flygtekniska anstalten utnyttjas för närvarande i det internationella forskningsarbetet. Hur våra resurser i fortsättningen skall brukas här måste bedömas med hänsyn till bl.a. de forskningsoch undersökningsprogram som nu prövas och övervägs i de internationella sammanhangen. Det får vara vår uppgift att samordna de insatser vi vill göra med de internationella insatser som vi själva önskar stimulera till.

Herr talman! Jag är glad över att statsrådet Lundkvist betraktar mig som ett »stöd» för sina allmänna ansträngningar i den här frågan. Får jag då bara uttrycka den förhoppningen att också mina ansträngningar i dag kommer att fattas som ett stöd under de kommande veckorna när, som jag utgår från, statsrådet Lundkvist går tillbaka till departementet och försöker sätta i gång och fullfölja den svenska självständiga forskningen beträffande SST-trafik. Ty vad som har hänt är något ganska allvarligt. En framstående forskargrupp av fyra—fem vetenskapsmän har splittrats. Deras samlade vetande och kunnande kan inte längre nyttjas effektivt. Samtidigt kommer problemen med SST trafik att öka under de kommande månaderna och åren. Men Sverige kan inte längre bidra på samma effektiva sätt som tidigare till den debatten, eftersom forskningen i stort sett har avstannat. Det enda svar som statsrådet Lundkvist då ger mig på frågan om varför forskningen avstannat samtidigt som problemen blivit viktigare är att vi skall samordna vår egen forskning med de internationella undersökningar som pågår eller som planeras. Nu förhåller det sig på det sättet att det inte har skett någon forskning i internationell, mellanstatlig regi värd namnet. Man har i OECD gjort en trevande början och för några månader sedan anställt en konsult som skall undersöka, om det går att lägga upp ett program. ICAO bedriver ingen egen forskningsverksamhet på området utan sammanställer fakta. Det finns därför inga som helst skäl att bara avvakta den internationella forskningen och under tiden lägga ner de svenska studier, som har betytt så oerhört mycket på 1960-talet för opinionsbildningen i de här frågorna. Sverige har delvis varit ledande när det gäller att producera material beträffande de framtida konsekvenserna av SST-trafik. Vi är inte längre ledande på detta område, och jag är ledsen över detta. Jag hoppas alltså att statsrådet Lundkvist, när han går tillbaka till departementet, skall fortsätta att betrakta mig som ett stöd i ansträngningarna att återigen göra Sverige till en ledande nation i studierna av SST-problemen.
Herr talman! Det gäller väl i dessa som i alla andra sammanhang att ha åtminstone litet grand sinne för proportioner. Herr Ahlmark säger att det inte har pågått någon forskning värd namnet utanför Sveriges gränser på detta område. Jag skall gärna överlämna till herr Ahlmark en sammanfattning av den forskning som har pågått värd namnet och i vilken Sverige har deltagit. Det är klart att vi, om vi verkligen skall kunna nå fram till en lösning av dessa problem, kanske inte kan få göra anspråk på att det forskningsarbete, beträffande vilket vi skall samarbeta med andra länder, skall bedrivas med utgångspunkt ifrån hur vi vill organisera detta arbete från våra institutioner.

Herr Ahlmarks stöd i detta sammanhang blir ytterligt mera värdefullt, om han kombinerar sitt resonemang med sinne för proportioner när det gäller Sveriges möjligheter att göra insatser och på vilka vägar vi har möjlighet att göra oss gällande.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist vet mycket väl att de framstötar, som jag har gjort beträffande Sveriges hållning till överljudsflyget, visst inte varit ensidigt koncentrerade till svensk självständig forskning. Jag tycker tvärtom att det är bra att vi tar initiativ i internationella sammanhang. Jag hoppas t.ex. att OECD kommer att lägga upp ett forskningsprogram, men detta har ännu ej skett. Men vad jag inte kan förstå är att man skär ned de svenska självständiga studierna, samtidigt som problemen med SST-trafiken blir allt större och något internationellt = mellanstatligt forskningsprogram ännu inte har lagts upp. Det är dessutom så med all forskning att om man vill påverka den internationella mellanstatliga forskningen, som på detta område befinner sig i sin linda, är det mycket bättre att vara väl rustad själv. Vi bör då söka behärska problemen, ha ett eget forskningsprogram på dessa områden så att vi systematiskt följer och utvärderar de undersökningar, som görs i t.ex. Förenta staterna. Där har man producerat ganska mycket varje år och det har redovisats med stor öppenhet. Men resultaten är inte utvärderade på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker att det är beklagligt att vi i avvaktan på internationell forskning i stort sett har lagt ner vårt eget forskningsprogram.

Herr talman! Jag tror nog att när herr Ahlmark har funderat litet mera på dessa frågor förstår han att vi kommer in i en helt ny fas när det gäller den internationella forskningen på detta område och att det blir fråga om en prioritering av resurserna. Frågan gäller då hur dessa resurser skall sättas in och på vilket sätt man genom olika länder skall kunna göra de mest värdefulla insatserna för det gemensamma arbete som skall utföras.
Herr talman!

Herr Olsson avser med sina frågor uppenbarligen den skiss till reviderad regionplan för stockholmstrakten som Regionplaneförbundet nyligen färdigställt och som utsänts för yttrande till berörda kommuner samt vissa statliga och enskilda intressenter. Gällande regionplan för stockholmsområdet fastställdes år 1960. En sådan revision och utökning av planen som nu pågår står i full överensstämmelse med vad som förutsattes vid byggnadslagens tillkomst, nämligen att regionplanerna genom återkommande översyner skulle anpassas till utvecklingen. Efter vad jag har mig bekant är det förbundets avsikt att med beaktande av synpunkter som kan komma att lämnas av remissinstanserna färdigställa och anta planen samt därefter underställa den Kungl. Maj:t för prövning och fastställelse. Då jag inte finner det lämpligt att föregripa denna prövning är jag icke beredd att nu ta ställning till de med regionplaneringen sammanhängande frågor som herr Olsson riktat till mig.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

Anledningen till interpellationen är bl.a. den oro inför den här pågående samhällsplaneringen och inför den därav följande samhällsutvecklingen som många känner, inte minst de som bor inom storstockholmsområdet och som drabbas av trängsel, köer, bostadsbrist och miljöproblem och som haft förväntningar på förbättringar inom rimlig tid. Men jag vill också uttrycka den oro man ute i landsorten känner inför de planer på långtgående koncentration som diskuteras inom stockholmsområdet. Jag har den uppfattningen att en sådan regionplan som vi här diskuterar verkar styrande på samhällsutvecklingen redan innan den är beslutad. Av erfarenheten att döma tar såväl kommunalplanerande myndigheter som industriella företag m.fl. i mycket stor utsträckning hänsyn till de tankar som framförs i en sådan här planering. Jag anser det också angeläget att man får debattera dessa frågor innan planerna fastställs, alltså under den tid då remissinstanserna har planen för yttrande. Jag beklagar därför att kommunikationsministern här inte ville gå in på en diskussion av de gjorda frågeställningarna. Enligt vad jag har anfört i interpellationen planerar man för en befolkning på 2,2 miljoner personer vid planeringsperiodens slut, alltså om drygt 30 år. Det innebär att hälften av den beräknade befolkningsökningen i landet skulle tillföras stockholmsregionen. Enligt de grunder som tillämpas i regionplane skissen erfordras år 2000 en bostadsvolym som är tre gånger större än den nuvarande, om man räknar i rumsenheter och tillgodoser den högre standard som anses skälig vid den tiden. Det är alltså fråga om en utbyggnad som enbart med dagens standard skulle rymma en stad med 2 miljoner invånare — eller 2,5 gånger den nuvarande staden Stockholms storlek. Det är inte otänkbart att man kommer till dessa siffror om man beräknar den trend som varit rådande under några år av 1960-talet. Men man frågar sig om denna trend utan vidare skall vara styrande på sikt i en så utomordentligt viktig samhällsfråga. Man måste fråga efter de sakliga motiven för denna planerade befolkningskoncentration och om dessa motiv verkligen väges under en total samhällsekonomisk bedömning. Visserligen ligger det en drivkraft i att man alltid vill bli större oavsett i vilket storleksläge man än befinner sig. Regeln att stillestånd är tillbakagång tillämpas tydligen, även om det i detta fall skulle innebära tillfälle till återhämtning och stabilisering om vi finge en period av stillestånd. Invånarna inom storstockholmsområdet frågar efter skälen till denna stora och snabba koncentration. Vad som även för dessa talar mot befolkningskoncentrationen är bl.a. den ökade trängseln — trängseln i köerna, trängseln i trafiken, trängseln till serviceanordningarna, till sjukhusen och de kulturella institutionerna. Risken för ytterligare miljöförstöring är också stor. Regionplanen redovisar givetvis ett program som skulle komma till rätta med här nämnda problem, men all erfarenhet visar att vid en så snabb koncentration kommer varken ekonomiska eller praktiska resurser att räcka till. Det blir en eftersläpning där miljö, kultur och service får stå tillbaka. Ytterligare faktorer som gör att man blir betänksam är de ökade resorna och restiderna till arbetsplatserna. Alltför många har redan sett hur arbetstidsförkortningarna slukats av restider. Detta är ett problem där det behövs stora ansträngningar för en minskning av restiderna i stället för att riskera en ökning. Behovet av rekreationsoch fritidsområden utanför stenstaden ökar också i hög grad, men i ett tätnande storstadsområde blir det allt längre till friheten i naturen — allt längre tid av den dyrbara fritiden måste ägnas åt resor för att nå de eftersträvade rekreationsmöjlikheterna. Trängseln på vägarna vid veckoskiftena kommer ytterligare att öka. Landsorten ser på diskussionen om storstockholmsregionen som en konkurrens om människor, om kapital, om näringsliv. Den folkökning vi har att räkna med skall delas mellan dels ytterligare två storstadsområden i landet, dels ett stort antal större residensstäder. Dessutom har vi ett mycket stort antal mindre och medelstora städer och tätorter, vilka var och en är livsviktig för sitt område. Inte heller dessa vill godvilligt släppa ifrån sig sin andel av den totala befolkningsökningen eller ge avkall på en strävan att åtminstone behålla befolkningstalet. Det är en i högsta grad angelägen insats som dessa orter gör. En alltför stark storstadskoncentration motverkar dessa orters arbete, en vettig länsplanering och en aktiv l1okaliseringspolitik. Den undergräver framtidstron och försvagar ambitionen att bygga upp balanserade och trivsamma regioner. Man har på senare tid fått upp ögonen för miljöns betydelse för människans trivsel, och man har kommit underfund med att ett av våra stora problem är vattenoch luftföroreningarna. Detta skulle i och för sig vara skäl nog att dröja med förverkligandet av den storstadsdröm som här tydligen föresvävar regionplanerarna. Men det finns andra frågeställningar. Vad kommer denna samhällsomvand trakten, m.m. ling att kosta? Finns det någon lönsamhetskalkyl bakom skisserna? Är det inte redan med nuvarande befolkningskoncentration tillräckligt med stora brister att klara av, utan att förvärra den? Vilket underlag finns som motiv för att vi i detta land med den stora arealen och den jämförelsevis ringa folkmängden skall ha så stora befolkningskoncentrationer? Hur rimmar denna utveckling med möjligheterna att över huvud taget upprätthålla ett försvar? Vad säger försvarsmyndigheterna om en sådan utveckling? Vad man tycker sig sakna är en totalplanering där de samhällsekonomiska faktorerna sammanvägs. Nu synes man endast bedöma den mera begränsade planeringen utan tanke på helheten. Konsekvenserna i flera avseenden lämnas åt andra att lösa. Allvaret i situationen belyses med önskvärd tydlighet av en artikel i tidningen Veckans Affärer under rubrikerna »Tätorter faller som korthus», »Spökköpingar nästa akt i glesbygdsdramat». Den första akten var när hemman och gårdar lämnades åt sitt öde. Nu rör det sig om mindre eller medelstora tätorter, som inte längre har tillräckligt stor inflyttning för att kompensera avflyttningen till storstäderna. Näringslivet tonar ned, byggenskapen avstannar och det blir till stor del åldringar kvar. Det är uppenbart att storstadsproblemen och glesbygdsfrågorna måste tas upp och lösas i ett sammanhang. Jag beklagar att kommunikationsministern inte ville uttala sig över de ställda frågorna. Det hade inte behövt innebära några ställningstaganden i detalj. Många frågar sig vilken inställning departementschefen har till dessa problem. Planeringsfrågorna ligger dock inom kommunikationsdepartementet. Det finns andra medlemmar av regeringen som för inte så länge sedan uttalat åsikter om dessa ting. Jag vill erinra om vad finansministern sade i en interpellationsdebatt i denna kammare den 25 april. Herr Torsten Andersson hade uttryckt sina tvivel om t.ex. den nya regionplaneskissen och dess värde. Finansministern anförde att det låg klokskap i herr Torsten Anderssons kommentarer och medgav att han rent allmänt delade interpellantens uppfattning. Finansministern sade till slut: »Jag kan försäkra herr interpellanten, att om herr interpellanten gör vad han kan — och det är ju en hel del — på sitt område, skall jag försöka göra vad jag kan på mitt område! Då kanske det samlade resultatet ändå kan bli en liten ljusning i denna, som också jag anser, olyckliga och allt starkare koncentration till Stockholm och stockholmsområdet.» Inrikesministern svarade den 17 maj i andra kammaren på en interpellation av herr Jansson. Man kan i stort sett instämma i vad inrikesministern anförde, men jag vill citera ett litet avsnitt: »Vi får överväga om vi inte måste omlokalisera vissa företag och då inte bara de industriella. Det gäller också att påverka nyetableringen av företag, så att den sker till områden utanför storstadsregionen. Härvidlag rör det sig nu och framdeles inte bara om industrier, utan det som blir väsentligt för den framtida sysselsättningen är tjänstesektorn, det kommersiella livet, administrationen osv. Inom dessa områden kommer efterfrågan att stiga oavbrutet enligt alla de prognoser som gjorts. Tendensen är alldeles klar. Vi får överväga, om vi inte för att klara undersysselsättningen i vissa delar av landet får lov att flytta ut en del av administrationen eller också bygga upp delar av den nya, tillväxande administrationen i andra delar av landet utanför storstadsregionen.» Jag vill fråga om statsrådet Lundkvist delar dessa synpunkter som förts fram av andra statsråd. Det har inom kommunikationsdepartementet tillsatts en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till riksplanering. Vi efterlyser resultat av denna. Det finns också andra pågående utredningar kring de aktualiserade problemen. Vi har t.ex. expertgruppen för regional utredningsverksamhet, som arbetar med såväl speciella storstadsproblem som glesbygdsfrågor. Kan kommunikationsministern lämna några upplysningar om hur arbetet fortskrider i dessa arbetsgrupper? Kan man påräkna att resultatet av utredningsarbetet avvaktas innan Kungl. Maj:t upptar regionplanen för storstockholmsområdet till prövning och fastställande?

Herr talman! Eftersom herr Olsson ställde frågan till mig utgick jag från att det var en värdering av den föreliggande regionplaneskissen som han ville att jag skulle göra. Då har jag svarat att eftersom denna skiss förmodligen kommer att i form av en antagen plan så småningom <:underställas Kungl. Maj:ts prövning har jag inte funnit det lämpligt att föregripa den prövningen genom att nu göra någon värdering. Planen är under arbete, remissinstanserna skall yttra sig över den, så småningom underställs den Kungl. Maj:ts prövning, och det är då som bl.a. alla dessa bedömningar och värderingar skall komma in i bilden. Nu förstår jag att herr Olsson har avsett att diskutera någonting annat, nämligen lokaliseringspolitiken över huvud taget. Då borde han rimligen i stället ha interpellerat inrikesministern. Herr Olsson säger nu att han tidigare fått höra av både finansministern och inrikesministern vilken inställning de i stort har. Då är det tydligen så att herr Olsson antingen är djupt orolig för att jag skulle ha en annan inställning eller också anser att han, i likhet med herr Torsten Andersson, förtjänar ett visst beröm för sin klokskap från något statsråd; herr Andersson hade ju fått ett sådant beröm av finansministern. Jag vill omedelbart säga att jag instämmer i de värderingar när det gäller utvecklingen i stort som både inrikesministern och finansministern gett uttryck åt. Vi är — som herr Olsson och även herr Ferdinand Nilsson vet — inbegripna i ett intensivt arbete för att söka åstadkomma bättre instrument för vår samhällsplanering. Vi arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen, som inrikesdepartementet tog initiativet till i samband med beslutet kring lokaliseringspolitiken. När det gäller den fysiska planeringen söker vi skapa bättre instrument bl.a. genom den nu pågående översynen av byggnadslagstiftningen. Vi har också satt i gång en översyn av lokaliseringspolitiken i stort. Hela det problem som herrar Olsson och Nilsson egentligen vill diskutera är alltså föremål för en intensiv bearbetning, och vi är medvetna om de konsekvenser som kan följa av alla hastiga förändringar i vårt samhälle.

Vad är det man gör?

Herr talman! Kommunikationsministern säger att vi vill diskutera något annat än regionplanen för storstockholmsområdet. Så är inte fallet, ty lokaliseringspolitik och planering för storstockholmsområdet hör intimt samman; det är två delar av samma fråga. Det är ett faktum att om storstockholmsområdet får växa hur mycket som helst — jag har i interpellationen skissat hastigheten i tillväxten — då kommer lokaliseringspolitiken att få rätta sig efter den utvecklingen, och möjligheterna att nå en önskvärd balans för de olika regionerna begränsas. Jag anser att det borde vara omöjligt för kommunikationsministern att stå likgiltig inför vad som sker i stockholmsområdet, ty planeringen där är ju i hög grad styrande för lokaliseringspolitiken och för länsplaneringen. Planen är inte bara en framskrivning av befolkningsunderlaget. Av regionplaneskissen framgår tydligt att det är fråga om en allvarligt menad planering för hur Stor stockholm skall växa ut. Man skisserar också vissa motiv till att man vill ha en så stor stad. Skälet är inte att folk vill flytta in till Storstockholm, utan bl.a. det att man vill skapa en så stor stad att man kan ta upp konkurrensen med storstäderna ute i Europa. Man lägger fram flera olika motiv för att man måste ha en så stor stadsbildning här, så visst är det något mer än en befolkningsframskrivning! Jag anser att man över huvud taget inte kan planera storstockholmsområdet framöver efter en trend av några få års koncentrerad befolkningsanhopning, som ju kunnat bero på många olika förhållanden, inte minst brist på arbetsmöjligheter ute i landet och brist på lokaliseringspolitik i ett tidigare skede. Kommunikationsministern tar också upp litet storpolitik, som jag inte tänker gå in på. Jag har inte någon anledning att här diskutera hur högern kommer att ställa sig i dessa frågor på sikt. Jag tror att högern måste finna sig i utvecklingen och rätta sig efter det politiska läge som kommer att råda. Det enskilda näringslivet påverkas givetvis av trenden i utvecklingen. Om man vet att de statliga myndigheterna medger stark koncentration av befolkningen på ett enda ställe, kommer det enskilda näringslivet, liksom de kommunala myndigheterna, att spekulera i denna tillväxt. Det blir då en stark påspädning på trycket mot storstäderna. Man måste i stället, anser jag, finna generella metoder som gör att det kan vara lika attraktivt för industrin och de kommunala myndigheterna att planera på orter utanför stockholmsområdet. Det är den linje som jag tror centerpartiet vill företräda. Motivet för min interpellation är inte ensidigt lokaliseringspolitiskt. Den syftar i lika hög grad till att få en diskussion om stockholmsområdet som sådant. Vi syftar till en planering som leder till väl fungerande regioner och en väl fungerande huvudstad. Visst skall vi ta upp tävlan med europeiska storstäder, men det kan vi kanske göra bättre genom att hejda befolkningsinflyttningen till storstockholmsområdet och planera Storstockholm som en stad som har miljöpolitiska och andra förutsättningar att verkligen erbjuda folk som reser hit från utlandet en fin miljö. Det vinner man inte genom en alltför stark koncentration, som ställer miljöfrågorna i bakgrunden. Det är anmärkningsvärt att ambitionsgraden i den nu diskuterade regionplanen stegrats så mycket i förhållande till den tidigare fastställda. År 1960 fastställdes en regionplan, som siktade på ungefär 1400 000 invånare år 1990. Nu har man ökat kravet. Kurvan som lutade i 45 grader tidigare när man drog ut trenden går nu nästan lodrätt. Varför? Vad är motivet till att man stegrat koncentrationsanspråken så hårt i den nu diskuterade regionplanen? Jag vill efterlysa alternativa planer där man söker ge utrymme för arbete och utkomst också på andra orter, där man diskuterar olika vägar att gå, olika storleksordningar på regionplanen. Till sist vill jag uttala önskemålet att man verkligen påskyndar arbetet med riksplaneringen. Innan vi får en riksplanering på detta område kan vi inte heller komma till rätta med de problem som jag aktualiserat i min interpellation.

Herr talman! Jag står alls inte likgiltig inför de problem som herr Olsson ville diskutera. Men inte ens herr Olsson skall väl kunna begära, att jag skall ingripa i det regionplanearbete som nu befinner sig på skisstadiet och utöva de befogenheter som jag skall få möjligheter till när skissen har varit på remiss och när planen underställs regeringen. Den ordningen kan ändå inte ens herr Olsson mena att vi skall tilllämpa i det här sammanhanget.

Jag kan bara upprepa och slå fast att vi är ense om dessa problem och att vi arbetar intensivt på att skapa bättre former för planering för att kunna möta den utveckling som vi här ser de konsekvenser av, vilka bl.a. Johan Olsson har belyst.

Skall vi ändå se på vad som är orsak och verkan här, herr Olsson, så är det förändringarna inom näringslivet som ligger till grund för befolkningsomflyttningen, förändringar inom näringslivet som herr Olsson närstående skulle kunna berätta mera om orsakerna till än jag behöver ta upp kammarens tid för att göra i dag. Titta också på jordbrukets egen föreningsverksamhet så upplever ni vad det är för slags förändringar inom näringslivet som har nödvändiggjort att edra verksamheter har tvingats till en viss koncentration. Resonera inte bort det här! Men skall vi påverka näringslivet då behöver vi andra instrument för planering än vi har i dag. Och jag tror att den bästa garantin för att de instrumenten kommer att finnas är i varje fall inte att herr Olssons partivänner i samarbete med högern får ansvaret för att utveckla dessa planeringsformer.

Herr talman!

Jag tror emellertid inte att stockholmarna lider så mycket av förhållandena här, men däremot en del tillfälliga gäster i Stockholm.

Herr talman! Herr Bengtson har frågat mig dels om jag vill redogöra för de nedläggningar av järnvägsstationer som företagits i samband med den nyligen företagna tidtabellsändringen vid statens järnvägar, dels om jag anser att dessa stationsnedläggningar står i god överensstämmelse med den mening som uttalades av statsutskottet i dess av riksdagen godkända utlåtande 1968:9, vad avser nedläggningar av stationer, dels ock vilka åtgärder jag avser vidta för att riksdagens intentioner angående nedläggning av järnvägsstationer skall förverkligas. Avbemanning skedde vid 42 stationer, varav 6 vid en järnvägslinje där persontrafiken lagts ned.

kurrenskraftig förbindelsetäthet och reshastighet samtidigt som insatsen av personal och rullande materiel minimerades samt att förslaget efter detaljbearbetning beräknades bli genomfört delvis sommaren 1967 men i huvudsak tidigast till sommaren 1968. I anslutning härtill erinrades om nödvändigheten av att vissa resandetåg med regionala trafikuppgifter dras in eller ersätts med buss samt att resandetrafiken på en del järnvägslinjer helt överförs till landsväg. Det framhölls att sådan ersättningstrafik på landsväg kan ge många områden en i avgörande hänseenden bättre service än den nuvarande järnvägstrafiken genom att busstrafik på landsväg kan bättre anpassas efter varje områdes speciella behov av service. Det redovisades vidare att ett successivt realiserande av planerna på den regionala persontrafikens omdaning bedömdes komma att omfatta en tidrymd av 5—10 år och att under denna tid den befintliga motorvagnsmaterielen ännu är tjänstduglig. För godstransportområdet lämnades en motsvarande redogörelse för det långsiktiga rationaliseringsprogrammets inriktning. Redogörelserna har inte föranlett någon erinran från riksdagen. I fråga om formen för beslut om indragning av stationer har emellertid årets riksdag uttalat att Kungl. Maj:t bör närmare överväga härmed sammanhängande frågor samt för riksdagen framlägga därav föranledda förslag. I fråga om konsekvenserna av stationsindragningar för berörda bygder delar jag den uppfattning som statsutskottet i detta sammanhang anfört. Jag avser föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt SJ att inkomma med förslag i anledning av riksdagens uttalande.

Herr talman! Jag tackar chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Lundkvist, för svaret på min interpellation. Den innehåller tre olika frågor. Svaren på första och tredje frågan anser jag fullt tillfredsställande. Den första gällde en redogörelse för vilka nedläggningar som har förekommit. Dessa är ju avsevärda. Svaret på den tredje frågan om vad riksdagen sagt om nedläggning av järnvägsstationer anser jag mycket betydelsefullt. I fråga om konsekvensen av stationsindragningar för berörda bygder säger sig statsrådet dela den uppfattning, som statsutskottet i detta sammanhang anfört. Han säger vidare att han avser att föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt SJ att inkomma med förslag i anledning av riksdagens uttalande. Vid början av årets riksdag lämnades en stor mängd motioner i fråga om nedläggningen av järnvägsstationer. De speglade den stora oro, som finns i bygderna för att järnvägsstationer skulle läggas ned. Man bör vid nedläggningar som planeras också beakta de svåra konsekvenser, som kommer att uppstå för de människor som bor kvar i bygden. Därvid får man inte endast anlägga räntabilitetssynpunkter utan bör också beakta lokaliseringspolitiska och sociala synpunkter. Bilismen är visserligen mycket utvecklad. Det finns dock många som fortfarande inte har någon bil och som anlitar järnvägen för sina transporter. För dessa innebär det ett svårt avbräck i deras tillvaro att de inte längre kan anlita järnvägen. Av nedläggningarna bör man inte bara observera de 42 stationer som lagts ned, av vilka sex stationer fanns vid järnvägslinjer med nedlagd persontrafik, utan också att 120 obemannade hållplatser lagts ned. även en hel del av dessa hållplatser har betydelse — det kan säkerligen vålla svårigheter för den bygd som drabbas av nedläggning av en sådan hållplats. Det är i fråga om dessa båda saker som jag anser svaret fullt tillfredsställande. När det gäller statsutskottets uttalande — som jag anser mycket värdefullt — och överensstämmelsen däremellan och SJ:s stora nedläggning av järnvägsstationer finner jag däremot svaret inte tillfredsställande. Det torde kunna påstås, att SJ sannolikt hade planerat en stor mängd nedläggningar av stationer när riksdagen fattade sitt beslut. Men riksdagen sade mycket bestämt ifrån och gick så långt, att när järnvägsstationer i fortsättningen skall läggas ned skall frågan efter framställning från kommunen prövas av Kungl. Maj:t. Då skall man inte bara beakta räntabilitetssynpunkter. Ty har en station ur 1lokaliseringssynpunkt eller andra synpunkter så stor betydelse för bygden att den bör vara kvar, skall man också se till att medel eventuellt tillskjuts så att statens järnvägars ekonomi inte blir lidande. Jag tycker då att det är anmärkningsvärt att ett så stort antal stationer efter detta beslut har indragits den 12 maj. Det finns ju inte när det gäller de stationer som nu är nedlagda någon möjlighet att gå den väg, som riksdagen har avsett, dvs. att man får göra en framställning till Kungl. Maj:t om prövning av frågan om stationens nedläggning. Detta blir endast möjligt i framtiden. Jag ansåg därför att det var värdefullt, att denna fråga nu diskuterades. Jag tycker att det viktigaste är det potisiva svar som statsrådet har gett på frågan om hur framtiden kommer att gestalta sig i detta avseende. Jag hoppas då att framför allt lokaliseringspolitiska och även socialpolitiska synpunkter i framtiden skall kunna beaktas vid behandlingen av frågor om nedläggning av järnvägsstationer.
Herr talman! Jag konstaterar att vi i de avseenden det här gäller är eniga. Vi bör ändå erinra oss den mycket bestämda ståndpunkt, som riksdagen intog år 1963. Riksdagen gav då uttryck åt den ståndpunkten, att man var medveten om att vissa inskränkningar i järnvägsdriften i framtiden liksom dittills utgjorde ett led i en av den allmänna utvecklingen framtvingad omdaningspro cess, vars förhindrande eller uppskjutande riksdagen inte var beredd att ta de ekonomiska konsekvenserna av. Med utgångspunkt från detta uttalande har SJ lagt upp en rationaliseringsplan på längre sikt, som bl.a. innebar att man framför allt tog sikte på att göra en genomgripande översyn av tidtabellerna som skulle genomföras till sin huvudsakliga del under våren 1968. Detta har redovisats både i 1967 års statsverksproposition och i 1968 års statsverksproposition. Det är naturligtvis här fråga om ett flerårigt arbete, som kräver betydande insatser från SJ:s sida och som inte utan vidare kan plötsligt avbrytas.

Det är ju, som jag sagt, här fråga om en sedan länge förberedd omläggning, som två år i följd har redovisats för riksdagen utan erinran. Därefter har nödvändiga dispositioner vidtagits och nödvändiga organisatoriska förändringar genomförts. Det var helt enkelt inte möjligt att genomföra någon ny ordning beträffande handläggningen före den 12 maj. Jag tror att alla på den punkten inser, att man haft att behandla frågorna på det sätt som skett. Jag tror också att man, om man vill överblicka konsekvenserna av de förändringar som har gjorts den 12 maj, skall finna att betydande förbättringar har genomförts från SJ:s sida, förbättringar som betyder mycket för våra möjligheter att även i fortsättningen låta SJ vara den viktiga del av vår transportförsörjning som vi önskar. Vi kommer alltså att med de signaler som gavs av riksdagen så snabbt som möjligt försöka få till stånd former för en prövning av frågorna om nedläggning av enskilda stationer. Vi kommer, som jag många gånger har deklarerat, att i fortsättningen även på allt sätt söka sörja för att det vid prövningen av frågor om förändringar till följd av nedläggningar osv. av enskilda bandelar tas all den hänsyn som vi är överens om bör tas till lokaliseringspolitiska och andra synpunkter, som utan tvekan bör beaktas i detta sammanhang.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det naturligtvis måste ske nödvändiga rationaliseringar vid statens järnvägar. Jag vill bara tillägga, att dessa dock hade skett i en sådan takt att det skapat mycket stor oro — vilket ju det stora antalet motioner vid årets riksdag vittnade om — och kanske ännu större oro för vad som kan komma att ske i framtiden. Motionerna kom vid årets början, och statsutskottets förslag, som antogs av riksdagen, framlades också innan man visste någonting om tidtabellsändringarna den 12 maj. Det var därför jag ville understryka att det har rått stor oro i denna fråga. Vi får hoppas att bygdens befolkning i varje särskilt fall skall kunna få yttra sig om sådana här nedläggningar och att man även kan ta hänsyn till lokaliseringspolitiska synpunkter.

Herr talman!

Den har varit länge efterlängtad och har slutligen mognat fram genom rimliga hänsynstaganden och kompromisser från de grupper och organisationer som har sin verksamhet på bostadsområdet. Viktiga nyheter kommer härigenom att bli lagfästa, framför allt ett skydd för den privata bostaden som under bostadskrisens långa år kommit att framstå som naturlig och nu kommer att förses med — hoppas vi — bättre rättssäkerhetsgarantier än vad det nuvarande improviserade systemet erbjuder. Bytesrätten betraktas i dag som ovärderlig, men man kan hoppas att den i framtiden kommer att spela en betydligt mindre framträdande roll. Vi vill inte misströsta om att det skall bli möjligt att återfå en så balanserad hyresmarknad, att var och en skall få möjlighet att utvälja en mot sina egna speciella önskemål svarande bostad utan att använda sig av den invecklade apparat, som för närvarande är nödvändig men ändå inte alltid leder till önskat resultat. Som en viktig fördel med den nya lagstiftningen kan vidare noteras att den i princip är baserad på avtalsfrihetens grund och därför ägnad att åtminstone på längre sikt leda till en bättre balansering av hyresmarknaden än vi för närvarande har. De säkerhetsventiler mot en otillfredsställande utveckling av hyresnivån, som är inbyggda i systemet, är så konstruerade att de inte i längden skall verka som en egentlig prisreglering och därigenom förorsaka eller konservera en olycklig snedvridning av relationerna mellan hyrorna för olika lägenheter och lägenhetstyper. Den fråga där meningarna framför allt gick isär vid höstens behandling i detta ärende var reglerna för övergången till den nya ordningen. Mittenpartierna ville här garantera en mjukare övergång till den nya ordningen genom en något längre anpassningstid. Detta förslag föranledde som bekant regeringen att dra tillbaka propositionen, och nu har man presterat en märklig kovändning. I stället för den ursprungligen föreslagna ganska tvära övergången föreslås i årets proposition att hyresregleringen skall bibehållas för en obestämd framtid såvitt gäller de äldre lägenheterna i nu hyresreglerade orter.

Den sistnämnda investeringen kan ofta visa sig vara hasardartad och i varje fall svår att realisera vid flyttning. Från mittenpartiernas sida har i en motion, som avlämnades redan under den allmänna motionstiden i januari, påyrkats att den successiva avvecklingen av hyresregleringen, vilken avbröts med tanke på ett totalt och definitivt upphävande av denna reglering, nu skall fortsätta. Genom det nu föreliggande förslaget om en reformerad permanent hyreslagstiftning har förutsättningarna för en sådan fortsatt avveckling blivit starkt förbättrade. Det är ju just brister i den permanenta lagstiftningen, som anförts som skäl för att vi fortfarande har kvar en så krisbetonad lagstiftning som hyresregleringen utgör. I propositionen sägs emellertid, att en fortsatt successiv avveckling saknar aktualitet. Utskottet har nu, låt vara endast med den borgerliga halvans röster, förordat att den successiva avvecklingen skall fortsätta. Härigenom bör det bli möjligt att på ett smidigt sätt och med beaktande av att alltför starka och brådstörtade förändringar icke bör drabba de boende efter hand åstadkomma en sådan fungerande bostadsmarknad som är avsedd med den nya hyreslagen. leringen. Detta är ett steg i rätt riktning som icke i nämnvärd mån föranlett erinringar. Det hittills gällande systemet, som innebär att bostadsproducenterna tillåtits att inom regleringens ram betinga sig en skälig förräntning av samtliga redovisade kostnader för husens uppförande, har inte stimulerat till att hålla produktionskostnaderna nere. Producenterna har blivit mera intresserade av att iaktta och utnyttja de regler, som uppställts för regleringens tillämpning, än att se till det verkliga intresset hos konsumenterna, ty dessa har genom bristsituationen blivit satta ur spel som marknadsfaktor. Resultatet har blivit, att produktionskonstnaderna år efter år rakat i höjden på ett sätt, som icke skulle ha varit möjligt vid en normalt fungerande bostadsmarknad. Det mest alarmerande inslaget i den aktuella bostadssituationen är också, att en stor del av nyproduktionen har en utformning och ligger i ett kostnadsläge, som icke motsvarar det stora flertalet bostadssökandes önskningar eller ens deras möjligheter att acceptera bostaden. Trots bestående bostadsbrist föreligger sålunda svårigheter att hyra ut nyproducerade lägenheter, och detta gäller även bostäder, som uppförts inom den statliga bostadspolitikens ram. Det återstår att se, om den nu föreslagna åtgärden att helt slopa hyresregleringen för de nyproducerade lägenheterna kan undanröja detta missförhållande. I varje fall på längre sikt bör den emellertid verka för sundare förhållanden på bostadsmarknaden genom att hyrorna får bestämmas efter vad lägenheterna erbjuder konsumenterna och icke efter vad de kostat att uppföra. Den som på ett rationellt och vettigt och därigenom billigt sätt kan uppföra bostäder så som konsumenterna verkligen vill ha dem kommer då att premieras, men de stora vinsterna kommer att, i jämförelse med nuvarande system, tillfalla bostadskonsumenterna. Deras önskemål och behov i oli ka avseenden kommer att bli beaktade på ett helt annat sätt än för närvarande. Om det nya systemet, vilket man hoppas, kommer att verka på detta sätt, innebär det emellertid en skarp belysning av de olyckliga konsekvenser som den nuvarande regleringen — såvitt det gäller nyproduktionen — haft för vår bostadsfråga. Det är verkligen på tiden att denna reglering avskaffas, och det är angeläget att avvecklingen inte begränsas till nyproduktionen utan att den så snart det visar sig möjligt utsträckes att gälla över hela fältet. Jag har nu uppehållit mig vid de viktigaste och mera principiella delarna av reformen. De meningsskiljaktigheter, som i dessa delar framkommit inom utskottet, är inte alltför framträdande. De hänför sig huvudsakligen till takten för avvecklingen av hyresregleringen och har föranlett reservationer från såväl högersom vänsterhåll. Därjämte föreligger emellertid även reservationer i en del detaljfrågor, och jag skall här i korthet redovisa dessa i den mån mitt namn förekommer där. En av nyheterna i förslaget är att hyreshöjning kan medges för lägenhet, vars värde ökats genom omfattande förbättringsarbeten, även om det är fråga om vad som kan betecknas som underhållsarbete. Denna bestämmelse är emellertid försedd med en övergångsklausul som utan rimlig anledning inskränker dess tillämpningsområde. I detta avseende finns en reservation som jag biträtt, men eftersom en annan reservant senare kommer att ta upp denna fråga, går jag inte närmare in på den. Frågan om i vilken mån hyresgäst och hyresvärd skall kunna genom uttryckligt avtal överenskomma att en viss upplåtelse inte skall vara förenad med besittningsskydd har föranlett flera reservationer.

En mellanståndpunkt, som har vunnit utskottets tillstyrkan, godtar propositionens lagförslag men förordar en anmälningsskyldighet för att frågans utveckling skall kunna följas närmare. För egen del vill jag i detta avseende helt ansluta mig till propositionens förslag. Det räcker att såsom motivering härför framhålla, att det ofta inträffar att en person, t.ex. i anledning av en utlandsvistelse eller tidsbegränsad arbetsanställning på annan plats i Sverige, kan hyra ut sin bostad men vågar göra det endast om han kan vara säker på att återfå bostaden då han kommer hem igen. Det är då nödvändigt att en överenskommelse av nämnda slag, som träffas i själva uthyrningen, kan bli giltig, ty eljest skulle en sådan bostad säkerligen inte ställas till bostadsmarknadens förfogande utan få stå tom. På motsvarande sätt är det viktigt att det, då tvist uppkommer om avflyttning eller förlängning av visst hyresförhållande, skall vara möjligt att träffa bindande avtal om en viss begränsad förlängning. Vad beträffar yrkandet om anmälningsskyldighet anser jag att denna fråga är för tidigt väckt. Det torde inte föreligga några svårigheter att genom hyresnämnder, domstolar och organisationer på bostadsmarknaden utan någon betungande anmälningsskyldighet följa, hur förhållandena på detta område utvecklar sig. Därigenom kan man få material för att bedöma om några åtgärder är behövliga. Ytterligare må anmärkas att vederbörande uppenbarligen skulle kunna fullgöra sin anmälningsskyldighet först då det blir aktuellt att åberopa överenskommelsen om avsägelse från besittningsskydd. Jag ber därför att i denna del få yrka bifall till reservation VII, som innebär bifall till propositionen. Slutligen föreligger några reservationer beträffande själva förfarandet, särskilt vid handläggning inför domstol.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

Herr talman! Det är med tillfredsställelse man hälsar den nya hyreslag som har förelagts årets riksdag. De meningsskiljaktigheter som föranledde återtagandet av propositionen i fjol kvarstår med all tydlighet fortfarande, och därför får man se förslaget att tills vidare behålla hyresregleringen i vissa områden som den enda tänkbara utvägen. Men dessa frågor lär utskottets talesman ta upp, och jag skall därför inskränka mig här till att bara beröra två reservationer, som är framställda av herr Svenning i andra kammaren och av mig i denna kammare.

Det var emellertid här inte fråga om den begränsade skyldighet, som utskottet i år har stannat för, utan det var fråga om en oundgänglig skyldighet att få sådana avtal som träffats senare än nio månader efter hyresfrågans uppkomst godkända av hyresnämnden. Denna tankegång finns redan hos hyreslagstiftningssakkunniga och är utförligt re dovisad i motionen. Det heter i den att frågan om denna rätt att avtala bort besittningsskyddet utförligt har behandlats av dessa sakkunniga, som fann att en sådan möjlighet »måste omges med mycket noggranna skyddsbestämmelser för att hindra missbruk och ”olyckor”». De sakkunniga fann att även med olika skyddsregler »är det dock svårt att hindra att en möjlighet att fritt avtala om besittningsskyddets avstående kan leda till att man från skyddet undantar hyresavtal som rätteligen borde vara bibehållna vid skyddet». Jag vill faktiskt understryka vad herr Alexanderson sagt i sitt inlägg. Frågan cm anmälningsskyldighet i den av utskottet förordade formen är för tidigt väckt — av de skäl som herr Alexanderson anfört kommer verkningarna inte att bli de som motionärerna i år varit ute efter. I anledning av årets proposition har herr Svenning m.fl. återigen tagit upp frågan om hyresnämndernas godkännande av sådana avtal. En del av motionärerna i fjol har däremot återkommit med en uppmjukad skrivning, och det är den som utskottet nu faller tillbaka på i sitt förslag om framställning till Kungl. Maj:t. Jag vill bara i korthet peka på de risker som kan ligga i detta bortskrivande av besittningsskyddet. Vi kan inte blunda för den möjligheten att många hyresgäster känslomässigt är i en ganska stark beroendeställning till hyresvärdarna. Innebörden av denna nya lagstiftning kommer troligen inte att i alla sina detaljer kunna tränga ut till samtliga som det har varit meningen att skydda.

Det är alltså en ganska betänklig väg som utskottet i detta fall är inne på. Därför vill jag, herrr talman, yrka bifall till reservation V vid tredje lagutskottets utlåtande nr 50 och även till följdreservationen nr VI.